Herr talman! Jag tänker bara bemöta det första av det som fru Troedsson sade, nämligen att det inte bara är kommunerna som har ökat sina skatter och avgifter, utan att arbetsgivaravgifterna har bidragit till det totala skattetryckets ökning. Det är riktigt att arbetsgivaravgifterna har bidragit till ökningen, men vi skall ha klart för oss att samtidigt som arbetsgivaravgifterna införts har en hel del skattelättnader genomförts på de direkta skatternas område, och en del av skatterna och avgifterna har flyttats över från enskilda människor till företagen och till produktionen. Detta gäller exempelvis folkpensionsavgiften, som man slopade helt för enskilda människor, och sjukförsäkringsavgiften, som enskilda människor tidigare har betalat. Man har alltså konsekvent under en följd av år flyttat över sådana kostnader från den enskilde till företagen, där de har blivit bikostnader för arbetet. Detta har också bidragit till att arbetsgivaravgifterna har ökat, men samtidigt har det totala skattetrycket inte ökat, utan det har minskat för den enskilde.
Herr talman! Får jag också beröra frågan om arbetsgivaravgifterna. Det är väl inget tvivel om att man, när man har beräknat inkomsterna av arbetsgivaravgifterna, helt har bortsett från alla de negativa konsekvenser som arbetsgivaravgifterna har fört med sig. En OECD-rapport som avser just de här frågorna har visat att de höjda arbetsgivaravgifterna inte har avräknats från lönerna, utan att de i stor utsträckning har lagts på produktionskostnaderna. Det har inneburit att vi under en följd av år har haft utomordentligt svårt att klara konkurrensen med omvärlden. Under den socialdemokratiska regeringens två senaste år förlorade vi på det viset drygt en sjättedel av hela vår exportmarknad. Jag vågar påstå att det var just höjningen av arbetsgivaravgifterna som var en av huvudorsakerna till detta.
Herr talman! Vem som har betalat arbetsgivaravgifterna i sista hand är fortfarande, enligt mitt sätt att se, en öppen fråga. Man har fått den OECD-rapport som fru Troedsson talar om, och i Sverige har Industriförbundet kommit med rakt motsatta uppgifter efter sina undersökningar, som gjordes för företagsskatteberedningens räkning. Sedan är det fortfarande så , att arbetsbikostnaderna i Sverige är lägre än i de flesta av våra konkurrentländer.

Herr talman! När propositionen 160 hade lagts på riksdagens bord väckte centerpartiet en partimotion, i vilken vi i första hand föreslog att beslutet om statsskatten skulle anstå till hösten. Vi har nämligen den bestämda uppfattningen att om man föreslår en sänkning av marginalskatterna skall man samtidigt direkt redovisa för riksdagen med vilka andra skatter detta skall betalas.

Vi framhöll vidare att man inte borde införa ett marginalskattetak som gynnar enbart de högre inkomsttagarna.

I sitt yttrande förordar finansutskottets majoritet våra förslag i alternativ 1, alltså att vi skall vänta med behandlingen av skatteskalan och finansieringsfrågan till hösten. Formellt har det utformats så att finansutskottet avstyrker regeringens förslag och förutsätter att en ny proposition läggs fram till hösten. Den får då behandlas av den nya riksdagen. Det skulle ha blivit alltför trassligt med enbart bordläggning, eftersom man inte heller var överens om skatteskalans utseende.

Om detta var bl.a. Holger Bergqvist, Bo Lundgren och jag överens. Folkpartiet har nu kommit dithän att man vill ta det som verkar trevligt för skattebetalarna — sänkt marginalskatt — före valet. Man har visserligen deklarerat att man avser att finansiera sänkningen men inte hur. Och det beslutet skall anstå till hösten, när valet är över. Moderaterna har nu förklarat att man över huvud taget inte vill finansiera en marginalskattesänkning med andra skatter utan att sänkningen skall vara självfinansierande — i varje fall i ett längre perspektiv. Om man gör upp en budget, antingen det är en kommunal eller statlig, bör man röra sig med realiteter.

Man kan inte gärna fortsätta på den bogen och säga: Nu genomför vi skattesänkningar som vi inte klart beslutar hur de skall finansieras. Med den statliga budget som vi har — som egentligen är helt skrämmande med ständigt ökad upplåning — får vi rimligen inte, i varje fall inte direkt, låna även till skattesänkningar.

I den avvikande mening som moderaterna har anfört till finansutskottets yttrande gavs det däremot inte på minsta sätt någon antydan om att man ville vara med och finansiera sänkningen.

Det hade varit bra om vi hade fått en majoritet för ett sådant beslut — lagt fram förslag till en skatteskala och direkta förslag till hur vi skulle finansiera sänkningen.

Vi hade ju för vår del då vunnit huvudsyftet med vår motion: att uppskjuta hela behandlingen till hösten. Det betyder inte att vi går emot marginalskattesänkningar, men vi har slagit fast att beslut om skattesänkningar skall fattas samtidigt som beslut fattas om vilka andra inkomster som skall betala det hela. Nästa ärende som vi i dag har att behandla gäller kommunalekonomiska beslut, och där klaffar det betydligt bättre mellan finansiering och utgifter. Vi inom centern har i våra motioner uttalat uppskattning av detta. Jag trodde faktiskt att vi i dag skulle kunna vara överens om vissa grundläggande principer, när Bo Lundgren inledde debatten och i sin första mening slog fast att skatterna är till för att betala utgifterna. Det är den principen som vi undan för undan har gjort avsteg ifrån i allt större utsträckning under hela 1970-talet, och kulmen har nåtts det senaste året. Det är alldeles uppenbart att man tillfälligtvis kan låna till utgifter. En gammal princip är att man lånar till kapitalutgifter. Till driftsutgifter lånar man emellertid inte gärna annat än i särdeles dåliga konjunkturlägen, då det kan vara motiverat. Att fortsätta att låna i en accelererad takt när konjunkturen verkar vara i stark uppgång måste leda till ytterligt betänkliga konsekvenser. Jag tror inte att man skall hålla fast vid påståenden om att skattesänkningarna finansierar sig själva. Innan detta idealtillstånd inträder lär vi vara tvungna att försöka inrikta oss på att inte öka budgetunderskottet och upplåningen. Inom några få år befinner vi oss annars, som Erik Wärnberg påpekade här tidigare, i den situationen att den direkta statsskatten i sin helhet går åt till att betala räntan på statsskulden. Man talar om skatterna som enbart ett marginalskatteproblem, och det är klart att man hela tiden kan redovisa vad man betalar i skatt på den senast intjänade hundralappen och vad man betalar i skatt om man ökar inkomsten. Genom att skatteskalan är indexreglerad har vi inte de effekterna att förändringar i penningvärdet automatiskt ökar skattetrycket. Det är en väldigt väsentlig sak i sammanhanget, som vi inte skall bortse ifrån. Nu förutsätts direkta beslut om skattehöjningar för att det skall bli fråga om skatteskärpning. Det är klart att vi har haft skattehöjningar under en lång följd av år genom den starka kommunalskattehöjningen, som ju gett marginaleffekter i alla inkomstlägen. Men vi bör observera att när det gäller statsskatten har den direkta statsskatten sjunkit. Ser vi på de direkta skatterna finner vi att kommunalskatten numera utgör mer än två tredjedelar av de direkta skatterna. Det är inte så förfärligt länge sedan som statsskatten utgjorde hälften av de direkta skatterna. Att vi behöver sänkningar av den direkta skatten kan vi väl i och för sig vara överens om. Det är heller inte detta oenigheten gäller, utan frågan är om vi med andra skatter vill betala det bortfall av intäkter som uppkommer för det allmänna. Vi får inte försämra finanserna som helhet. Vi kan inte hålla på och låna till allt möjligt, även till skattesänkningar.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

Herr talman! Jag begärde närmast ordet för att replikera Alvar Andersson med anledning av vad han sade i finansieringsfrågan. I mitt anförande förklarade jag att folkpartiregeringens avsikt var att totalfinansiera och att orsaken till att vi ville skjuta den närmare utformningen av finansieringen till hösten hade sin grund i bl.a. den snabbutredning som pågår om bruttoskatter. Jag behöver emellertid inte närmare kommentera Alvar Anderssons inlägg, eftersom han var generös och snygg i sitt agerande genom att ge ett värdefullt komplement till historieskrivningen när han påminde om att folkpartiet i den situation som vi gemensamt råkat in i hade sagt att finansieringsfrågan omedelbart skulle diskuteras. Jag vill ge Alvar Andersson en eloge för att han nämnde detta, och med honom som trovärdigt vittne kan vi kanske avföra den frågan från dagordningen. Då jag ändå har ordet vill jag emellertid ta upp en annan fråga som Alvar Andersson berörde, nämligen att det inte bara handlar om att ordna ett marginalskattetak för höginkomsttagare, som han uttryckte det. Det är alldeles riktigt, Alvar Andersson. I mitt inledningsanförande var jag, inte minst mot bakgrund av de fall ur verkligheten som jag relaterade, angelägen att peka på att det också och i ännu större utsträckning handlar om att sätta ett tak på övriga marginaleffekter. Den frågan är emellertid tekniskt mer komplicerad och måste redas ut närmare, ett arbete som ju pågår. Alvar Andersson var angelägen om att påminna om allt som måste göras i detta reparationsarbete när det gäller det svenska skattesystemet. Vi har gjort den första operationen i och med införandet av inflationsskyddade skatteskalor, något som Alvar Andersson komplimenterade oss för. Men det gäller att fortsätta med andra åtgärder. Jag tror det är utomordentligt viktigt, Alvar Andersson, att vi tar de olika inslagen i detta reparationsarbete i den ordning som de är tillgängliga för meningsfulla insatser. En meningsfull insats för att minska en del av marginaleffekterna får inte hindras av att andra insatser för att göra det måste anstå i avvaktan på närmare utredning. Vi är, menar jag, inte oense i sak. Däremot tror jag det är nödvändigt att vi får tillfälle att resonera oss samman bättre när det gäller själva proceduren för att utföra alla de reparationer som måste till i syfte att få en bättre ordning på det svenska skattesystemet.

Herr talman! Bo Lundgren skyller nu på Gunnar Strängs direktiv till 1972 års skatteutredning, där han var med och föreslog att en sänkning av marginalskatterna skulle finansieras med helt andra intäkter. De borgerliga ledamöterna i utredningen var eniga i sin ståndpunkt. Nu framför Bo Lundgren en helt annan syn beträffande finansieringen. Han svävar ut i en framtidstro som går ut på att en sänkning av marginalskatterna kommer att innebära dels att svenska folkets arbetsvilja ökar väsentligt, dels att de svenska medborgarna som skattebetalare blir betydligt ärligare än f. n. Också en del andra saker, menar han, kommer att ge ökade intäkter, som åtminstone på sikt möjliggör att vi kommer att kunna betala tillbaka gamla lån, medan vi nu kan uppta nya lån för att finansiera en skattesänkning. I sitt förra inlägg sade Bo Lundgren att man inte skulle behöva ta ut mer än 50 96 marginalskatt i något inkomstskikt. Man frågar sig vem som skall betala en sådan skattesänkning. Det är tydligen bara de högre inkomsttagarna som skall få förmåner. Eller menar Bo Lundgren att de höga inkomsttagarnas skatteförmåga skulle vara så dold att de, bara de fick en sänkt marginalskatt ned till 50 96, skulle bidra till att skatteintäkterna flödade in? Menar han att de då kommer att redovisa sina verkliga inkomster?

Herr talman! När det gäller den 50-procentiga marginalskattesatsen är det inte några TV-tal jag åberopar, utan det är Bo Lundgrens yttrande i det första inlägget här i dag. Jag antecknade att han direkt ställde frågan: Anser ni inte att hälften av inkomstökningar skall få behållas av inkomsttagaren? Jag säger att det är tyvärr inte möjligt. 50 96 marginalskatt innebär, med 30 kr. i kommunalskatt, att man inte i något läge skulle betala mer än 20 96 i statsskatt. Dit tvivlar jag på att vi någonsin kommer. Men det väsentliga i sammanhanget är att om vi sänker de direkta skatterna — och det är uppenbart att det bör vi göra och det är vi väl i princip överens om — så måste vi skaffa andra intäkter i stället. Hur stora sänkningar det finns möjlighet att genomföra kan vi ha olika uppfattningar om, men uppenbart är väl att vi inte får ytterligare försämra det allmännas finanser. Vi borde, tror jag, då och då försöka att informera medborgarna litet mer om att skatterna inte är till för att beröva människorna en väsentlig del av deras inkomster utan för att sköta samhällets service på olika områden. Skatterna används ju till omvårdnad av medborgarna, något som har mycket stora positiva effekter. Jag skall erkänna att Holger Bergqvist inledde sitt anförande på det temat, men det kommer så ofta bort i hanteringen. Ökningen av det kommunala och statliga skattetrycket under årens lopp nar ändå i stor utsträckning baserats på den grunden att vi har byggt ut åtgärderna för samhällets omvårdnad av medborgarna.

Herr talman! Turerna i skatteoch finanspolitiken har den här gången varit fler och större än på länge. Oenigheten bland de borgerliga partierna har framstått klarare än tidigare — den debatt som hittills har förts här i dag ger också belägg för den saken. Krisen i den kapitalistiska marknadsekonomin, både här hemma och i västvärlden i övrigt, visar att de s.k. självläkande krafterna är oförmögna att klara ut det mest elementära, nämligen frågan om sysselsättning åt människorna. Arbetslösheten är rekordstor trots alla de statliga miljarder som rullat från moderat-, folkpartioch centerministrar till de stora privata företagen, pengar som arbetare och tjänstemän bestått samhället med. Bolagen själva, de som beredvilligt ställt sig till förfogande som mottagare av skattemiljarderna, har inte ställt upp med mer än ett par procent av samhällets skatteintäkter. Men det är i och för sig inte deras fel. Felet ligger i en dåligt utformad lagstiftning, och det felet går tillbaka till både socialdemokraternas och borgarnas politik gentemot företagen. Men skattepolitiken är felaktig, även i andra delar. De som har de största inkomsterna får de största lättnaderna enligt den regeringspolitik som ligger till grund för besluten i dag. Vi kan naturligtvis ifrågasätta propositionens berättigande, då det visar sig att det bara är på någon enstaka punkt som den blivit tillgodosedd. Men slappheten, eller kanske man skall säga oviljan att beskatta dem som har mest att skatta för, har även präglat de snart gångna tre år som vi haft dessa borgerliga politiker i kanslihuset. Folkpartiregeringens proposition går under beteckningen ”fortsatt reformering av inkomstskatten”, men av den västen bidde det inte ens en tummetott. Till detta kan man säga att det är skönt. Det är inte den sortens reformering av skatteskalan som vi behöver ha i det här landet. Det är inte en reformering av skatteskalan till förmån för höginkomsttagare som är nödvändig. Tvärtom — det är för låginkomsttagarna och mellangrupperna som reformeringen behövs. Socialdemokraterna och centern enades om att skjuta huvudparten av frågorna till hösten, då kanske centern och socialdemokraterna — eller partierna var för sig — har förhoppningar om att få lägga fram ett nytt regeringsförslag. Folkpartiregeringen har beskyllts för att vara handlingsförlamad. Ola Ullsten har förnekat detta med hänvisning till alla de propositioner som regeringen har framlagt. Efter att ha summerat dessa förslag kan man i varje fall påstå att folkpartiregeringen kanske inte är handlingsförlamad men däremot handlingsförvirrad. Socialdemokraterna däremot verkar i den här skatteomgången vara oerhört försiktiga. Det är en försiktighet som ställer frågan om vad socialdemokratin egentligen vill i fråga om skattereformer. En reformering av skatterna tycks inte vara så angelägen längre. En reformering av hela skattesystemet är däremot en nödvändighet. Vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram en rad förslag till verkliga förändringar av det nu så orättvisa skattekomplexet. Men det är inte bara att lägga fram förslag. De måste också sättas in i ett skattepolitiskt mål, ett mål som måste vara att underlätta för det stora flertalet och i stället föra över tyngdpunkten till bolagen, till produktionen, till dem som har höga inkomster, kort sagt till dem som har råd att betala. Detta kan ske med skärpningar mot bolagen —, främst då mot storföretagen — med förändringar av möjligheterna att utnyttja avdragssystemet, kraftiga skärpningar mot spekulationer av olika slag, ingrepp mot skatteflykt och skattefusk, övergång till progressiv statskommunal enhetsskatt och ett slopande av momsen, i första hand på mat. En sådan skattepolitisk målsättning får självfallet inte stöd hos de borgerliga partierna men den borde röna ett vida större intresse från socialdemokraternas sida. En aktionsenhet för en skattepolitisk målsättning av det här slaget borde också vara en möjlighet för arbetarrörelsens båda partier. Skattepolitiken har som främsta uppgift att utjämna skillnader mellan inkomster och att förse stat och kommuner med inkomster för samhällsnyttiga insatser som borde komma den stora breda massan till del. Nu har vi inte den fördelningen, och därför är det viktigt att inte längre skjuta på avgörandet när det gäller en reformering. Skattepolitiken har också blivit ett instrument i avtalsrörelsen under låt mig säga de senaste tio åren. Vissa justeringar har gjorts som sedan har avräknats från det s.k. löneutrymmet. I verkligheten har skatteförändringarna blivit en till viss del statlig lönepolitik. Det har i debatten inför förändringarna av skatterna för 1980 sagts att dessa måste vara klara tidigt för att avtalsrörelsen skall kunna komma i gång på allvar. Det kan finnas skäl att vara försiktig när det gäller att handskas med skatterna som en del i en avtalsrörelse. Visserligen finns det varnande exempel, som när borgarna direkt efter avtalsrörelsen gick ut och gav företagen lika mycket statliga pengar som löneökningarna hade kostat eller skulle komma att kosta, pengar som redan i ett tidigare skede hade avräknats i form av löneökningar. Slopandet av arbetsgivaravgifterna har av borgarna genomförts på arbetarnas och tjänstemännens bekostnad. Det är dessa som fått betala detta genom lägre löner. Ingegerd Troedsson sade tidigare här i kammaren att det var arbetsgivaravgifterna som hade orsakat den ekonomiska krisen i landet. Ja, jag måste säga att det är en besynnerlig analys av den ekonomiska krisens orsaker, om man försöker framställa arbetsgivaravgifter på 4 96 som orsak eller i varje fall som en huvudorsak till den kapitalistiska krisen. Det är inte bara Sverige som har en ekonomisk kris. Vi har 17 miljoner — eller kanske flera — arbetslösa människor i västvärlden, delvis på grund av den ekonomiska krisen. Den kapitalistiska marknadsekonomin, den profitekonomi som moderater och naturligtvis också Ingegerd Troedsson så varmt omhuldar, klarar inte att garantera människor arbete och sysselsättning, detta oberoende av om det blir arbetsgivaravgifter på 4 96 eller inte. Under den tid som Sverige har drabbats av borgerliga regeringar har den svenske industriarbetaren förlorat två månadslöner i form av reallönesänk ningar. Den borgerliga skattepolitiken har en stor del i denna utarmning. Därför är det också nödvändigt att skattepolitiken vänder borgarna ryggen och att den i stället får en socialistiskt inriktad prägel. Det är emellertid inte bara regeringen som är förvirrad. Också utskottet förefaller att vara det. På en del punkter, som jag närmare kommer in på senare, har utskottet behandlat borgerliga motioner men helt tappat bort våra förslag i samma frågor. Våra förslag klumpas däremot ihop på slutet och avstyrks på några ynka rader. Jag måste ställa frågan: Är det verkligen så det skall gå till? När det gäller skatten för 1980 års inkomst kommer besluten att fattas i höst. C.-H. Hermansson kommer senare in mer på dessa förslag, men låt mig konstatera att i den hemställan som utskottet i dag tillställt kammarens ledamöter har man på dessa punkter tagit fasta på vpk:s förslag till förändringar för 1980. En skattereduktion som innebär lättnader för de stora breda lagren är naturligtvis en både rättvis och enkel förändring. Det är också det som vänsterpartiet kommunisternas förslag innebär. Sannolikt kommer också utskottets föredragande att säga att det måste vara ett tryckfel i utskottets betänkande. Detta har jag i och för sig redan fått belägg för. Det är självklart att utskottet inte — hur bra ett vpk-förslag i det avseendet än skulle vara — kunnat tänka sig att biträda ett sådant, med den tyngdpunkt det skulle ha. Det kommer ju från fel parti. Låt mig i korthet också kommentera några andra punkter där utskottet har följt vpk-motionen. Regeringen föreslog skattelättnader för vissa gåvor och även lättnader i arvsoch gåvoskatten. De förslagen — såväl som många andra — vänder sig tvärt emot den skattepolitiska målsättning vpk står för, och därför var det naturligt att vi yrkade avslag på dessa punkter. Det är bra att socialdemokraterna och centern också har hamnat på samma linje. Detsamma gäller förslaget om införande av 80/85-procentsregeln även för inkomster. Den finns tidigare när det gäller kombinationen mellan inkomster och förmögenheter. Ingemar Mundebo angav i propositionen att det är ett rättvisekrav att införa 80/85-procentsregeln även för enbart inkomster av tjänst när den redan finns i andra sammanhang. Det rättvisa handlandet borde enligt vårt förmenande i stället vara det som vi också har föreslagit, nämligen att 80/85-procentsregeln som finns helt försvinner i lagstiftningen. Vårt förslag till avslag när det gäller införande av den här regeln på enbart inkomster har vunnit gehör, och det är bra, men frågan om att slopa den redan befintliga 80/85-procentsregeln har utskottet inte tagit upp till saklig bedömning. Den är en av de frågor som klumpats ihop med andra. Däremot har utskottet kostat på sig nära en hel sida beträffande Knut Wachtmeisters motion om en ytterligare utvidgning av 80/85-procentsregeln. Det skulle ha varit att uppfylla ett renlighetskrav om utskottet även behandlat vårt förslag om ett slopande av denna orättvisa regel, som endast gynnar de redan besuttna. Avdragssystemet är en av de verkliga orättvisorna i skattesystemet. De möjligheter till stora avdrag från inkomsten som föreligger gynnar i allra högsta grad dem som har höga inkomster. Höga ränteutgifter för lån kan bara utnyttjas av dem som har inkomster därefter. Det fordras, för att erhålla lån i den storleken, att bruttolönen som regel är väl tilltagen. För de relativt höga månadskostnader som uppstår — i vart fall preliminärt — fordras också höga löner, liksom det, för att det hela skall löna sig, skall vara inkomster som beskattas med relativt höga marginalskatter. Detta system gör att den rikare blir rikare, och de som får betala kalaset —de med låga eller normala inkomster — blir fattigare eller förblir i vart fall fattiga. Satsningar på fasta egendomar med stora lån har blivit en inkomstkälla för en del i stället för en utgift. Förmögenhetsbeskattningen är dessutom så till den milda grad liberal att den inte på något vis förrycker effekten av avdragssystemets orättvisa karaktär. Exemplen skulle kunna ges i massor, men jag skall begränsa mig till ett slående exempel. För några månader sedan var det båtmässor här i landet. Det var utställningar som inte vände sig till den vanlige inkomsttagaren utan till ett privilegierat fåtal. Båtarna på mässorna kostade som regel inte under 100 000 kr., utan tvärtom låg de på priser över både 200 000 och 300 000 kr., kontant. Till dessa höga priser kommer sedan avbetalningstillägg och räntor på nödvändiga lån. Räntesatserna låg dessutom en bra bit över gällande bankräntor. De finansieringsbolag som tillhandahåller lånen tar sådana räntesatser att det kan ifrågasättas om de är lagliga. Dessutom är det omöjligt för en privatperson att få ett lån i en bank, i varje fall för detta ändamål, utan de pengarna är i stället avsedda att lånas ut till industrins investeringar. Det är genom att gå denna bakväg som man utnyttjar pengarna och lånerestriktionerna. Det gynnar privata finansieringsintressen i namn av att pengarna satsas på investeringar inom industrin. Låt mig komma till exemplet med den av skattemedel delvis finansierade båten. Priset i det här fallet vid kontantköp låg på 210 000 kr. En tredjedel skulle betalas kontant, vilket utgör 70 000 kr. Resten, 140 000 kr., tas uppi ett lån med 10 års amorteringstid. Räntorna för detta lån blir 168 000 kr. samt ett avbetalningstillägg på runt 7 000. Räntorna är avdragsgilla, och den som har hög inkomst — vilket naturligtvis är en förutsättning för att han skall få lånet eller kunna klara månadskostnaderna — och ligger vid en marginalskatt på 80 96, betalar endast ca 30 000 av de 168 000 som räntorna kostar. Resten, 138 000 kr., betalas av de skattebetalare som inte har dessa möjligheter till lån, som inte har de här möjligheterna till utflykter i avdragsdjungeln. Alltså betalas kalaset av arbetare och tjänstemän i normala och låga inkomstskikt. Ja, det här är endast ett exempel på en av avarterna i avdragssystemet. Det måste till radikala åtgärder på detta område, och det är därför som vpk vid flera tillfällen har lagt fram förslag om skärpningar. För det första kräver vi att det skall sättas ett tak för avdragsrätten. Vi anser att lån upp till 200 000 kr. kan accepteras, men där bör det också bli stopp. Lån däröver får till fullo betalas av dem som tar dem. Dessutom måste förändringar komma till stånd på så sätt att avdragen görs från skatt med ett reducerat belopp — exempelvis 50 96 — och inte som nu direkt från inkomst. Det skulle göra att det inte uppstod orättvisor beroende på vilken inkomstnivå man har. Som det fungerar i dag har ju den med höga inkomster avsevärt högre skattelättnader för samma avdrag än den som har ett normalt inkomstläge. Det har under de år som vi hävdat att man bör göra förändringar av detta slag kommit att framstå som riktigt hos fler i denna riksdag - men även utanför — att följa våra idéer. LO har anslutit sig till tankegångarna och socialdemokraterna har därefter uttalat sitt gillande. Under detta år har också folkpartisten Nils Hörberg anslutit sig, och det Erik Wärnberg sade i sitt inlägg tyder på att också han delar vår uppfattning. Det är bara att beklaga att Nils Hörberg inte har lyckats förmå den övriga delen av folkpartiet att komma till samma insikt. Det visar trots allt att arbetarrörelsen måste ta sina intressen i egna händer. Rätten att göra avdrag för underskottet i en förvärvskälla mot inkomsten i en annan förvärvskälla måste slopas. Dessutom måste de flesta avdrag slopas. Här gäller det slopande av sparavdraget, slopande av representationsavdraget, begränsning av avdragsrätten när det gäller utgifter för upprustning och ombyggnad av hyresfastighet. Vi ställer dessutom krav på ett skyndsamt förslag om avskaffande av den hittillsvarande rätten till avdrag för frivilliga periodiska understöd liksom skärpningar vad gäller det s.k. legala periodiska understödet. De sistnämnda avdragsrätterna och systemet med frivilliga periodiska understöd återspeglar en föråldrad samhällssyn. Det kan inte vara socialt betingat att ha denna form kvar i beskattningens avdragsdjungel. Bland de fackliga organisationerna finns ett uttalat intresse för avdragsrätt för fackföreningsavgifter. Det hänför sig dels till att de utgör en del av omkostnaderna för intäkternas förvärvande, dels till att de skall likställas med rätten till avdrag för avgifter till arbetsgivarorganisationer. Vi kan inte finna att denna skillnad skall finnas mellan å ena sidan de fackliga organisationerna och deras medlemmar, å andra sidan arbetsgivarorganisationer och deras medlemmar. Vi vill inte i likhet med skatteutredningen förespråka ytterligare utredning av avdragssystemet med rätt till avdrag för fackföreningsavgifter utan anser det bättre att staten i stället stöder med bidrag, så att det inte blir så ekonomiskt betungande med medlemskap i de fackliga organisationerna. Däremot bör avdragsrätten för arbetsgivarorganisationer slopas. Det vore en illusion att tro att likställighet kan uppnås på detta sätt. Arbetsgivarorganisationerna har en ställning i samhället som gör att inga andra organisationer kan mäta sig med dem. Arbetsgivarorganisationerna har möjlighet — och utnyttjar den också — att styra en stor del av förutsättningarna för den ekonomiska politiken. Beskattning av kapital och kapitalvinster har under de senaste årtiondena gett ett allt mindre bidrag till de samlade skatteinkomsterna. Arvsskatten, tidigare kvarlåtenskapsskatt, gåvoskatten och förmögenhetsskatten utgjorde tidigare en avsevärt större del av skatteinkomsterna till samhället. 1950 var den 2,7 26 av summan skatter och avgifter, medan den 1977 — 27 år senare — hade minskat till 0,6 96 av summan skatter och avgifter. Därför föreslår vpk en skärpning med 50 96 på arvsoch gåvoskatterna. Vidare anger vi ökning av skatten på förmögenheter som ett instrument i en ny fördelningspolitik. Vi återkommer dessutom med kraven på skärpningar av realisationsvinstbeskattningen. Det är inte tillräckligt med inskränkningar i avdragssystemet, utan detta måste också kompletteras med ett direkt genomslag i reavinstbeskattningen. De förmögenhetsökningar, som kunnat åstadkommas genom ett högt utnyttjande av ränteavdragen, underskottsavdragen och spekulationerna på framför allt fastighetsmarknaden, måste bemötas med skärpta regler vid försäljningar. Den skärpningen bör utgå ifrån att hela reavinsten skall beskattas och inte bara en del av den. Beskattningen bör dessutom vara av minst samma skärpa som beskattningen av arbetsinkomster. Detta gäller även avyttring av lös egendom. Herr talman! Slutligen skulle jag bara kortfattat vilja beröra våra förslag i stället för regeringens beträffande 1980 års skatt. Jag har tidigare nämnt att C.-H. Hermansson kommer att ta upp en del av dem. Jag skall här ta upp slopande av hela momseffekten på livsmedel. De indirekta skatterna är regressiva, dvs. deras relativa tyngd är större för lägre inkomsttagare. Särskilt gäller detta mervärdeskatten på livsmedel, eftersom lägre inkomsttagare, personer med tungt arbete och barnfamiljer måste använda större del av sina inkomster till inköp av mat än högre inkomsttagare. Vpk har därför hårt drivit kraven på låga priser på livsmedel och framför allt framhållit den positiva effekten av att slopa momsen på mat och i stället skärpa skatten på kapital och kapitalinkomster. De här kraven har fått en mycket stark anslutning i breda befolkningslager. Regering och riksdag har tvingats att söka begränsa prisstegringen på livsmedel genom olika åtgärder. Statens utgifter för subvention av livsmedel beräknas innevarande budgetår till ungefär 3,6 miljarder kronor. Eftersom mervärdeskatten på livsmedel år 1979 beräknas inbringa sammanlagt ca 9,4 miljarder kronor, återstår fortfarande ett stort belopp som konsumenterna varje år får betala i skatt på sin mat. Livsmedelspriserna fortsätter också att stiga, vilket i förening med den höjda mervärdeskatten kraftigt ökat beskattningen av medborgarnas nödtorft. Vi kräver därför ånyo att hela mervärdeskatten på mat skall bort. Det kan ske endera genom direkt slopande av skatten eller genom att subventionerna utökas, så att hela momseffekten på mat försvinner. Kostnaderna härför uppgår enligt våra beräkningar till ungefär 5 miljarder kronor. Finansieringsfrågan har berörts och kommer också senare att beröras av C.-H. Hermansson.

Finansieringen underlättas dessutom av att vpk säger nej till den indexreglering, den s.k. inflationsskyddade skatteskalan, som beräknas kosta 2,3 miljarder kronor under 1980. I varje plan för en reformering av skattesystemet måste ingå åtgärder för en beslutsam kamp mot skatteflykt och skattefusk. Den debatten kommer förvisso litet senare i dag, men icke desto mindre finns det anledning att också här beröra denna fråga och säga att den skärpning och den generalklausul, som regeringen har underlåtit att ta fram, måste komma med det snaraste. Det är en nödvändighet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till samtliga de vpk-motioner och yrkanden som här berörs, utom punkterna 8,9, 12 och 13 i motionen 2435, som redan tillstyrkts av utskottet.

Herr talman! När riksdagen i höstas fattade beslut om reglerna för 1979 års statliga inkomstskatt så uttalade riksdagen, i enlighet med skatteutskottets förslag — grundat på centerns partimotion — att vid fastställande av skatteregler för år 1980 bör kommunalekonomiska utredningens förslag prioriteras. Det innebar bl.a. ett bestämt krav på en bättre kommunal skatteutjämning och ett ökat medelstillskott från staten till kommuner och landsting. Vi kan nu med tillfredsställelse konstatera att regeringen i sin proposition följt dessa riktlinjer. Även om propositionen 95, om den kommunala ekonomin, inte behandlas i detta sammanhang, så utgör kommunalskatten en så avgörande faktor i det sammanlagda skatteuttaget för den enskilde, att man inte kan undvika att något beröra också det kommunala skatteuttaget. Av det totala skatteuttaget utgör kommunalskatten den största delen av de direkta skatterna för alla medborgare med inkomster upp till 120 000 kr. Därför är det angeläget att finna former för att minska kommunalskatten och åstadkomma regler för en bättre kommunal skatteutjämning. Kostnadsfördelningen mellan stat och kommun var ju under hela 1970-talet ett ständigt debattämne. Kommunalekonomiska utredningen fick i uppdrag att se över dessa frågor och föreslog i sitt slutbetänkande åtgärder som regeringen i sin proposition nu i stort har följt. Vad jag särskilt vill betona är vikten av att utredningens förslag — som bygger på ett genomförande etappvis — verkligen i sin helhet kommer att fullföljas. Huvudlinjerna i förslaget var ökat tillskott från staten till kommunerna, bättre skatteutjämning, mindre krångel och ökad självbestämmanderätt för kommunerna. Förutsättningarna för ett förverkligande av förslaget är att ett förtroendefullt och nära samarbete kommer till stånd mellan kommunerna och staten beträffande både fördelningen av tillgängliga resurser och respekten för gjorda överenskommelser. Centern stod helt bakom det framlagda förslaget, och vi är övertygade om att kommuner och landsting kommer att känna det stora ansvar som också från deras sida fordras för ett förverkligande av KEU:s förslag. Under de senaste årtiondena har kommunerna och landstingen anförtrotts nya betydelsefulla uppgifter i vårt samhälle. Givetvis har detta medfört ökade kostnader och därmed en höjd utdebitering. Genom sammanläggningen av det statliga och det kommunala skatteuttaget innebär en höjd kommunal utdebitering automatiskt en höjd marginalskatt. Inte minst av denna anledning har centern drivit kraven på åtgärder för att undvika fortsatta höjningar av kommunalskatten och i stället göra en sänkning av densamma möjlig. Och märk väl — en sänkt kommunalskatt innebär också en sänkning av marginalskatten i alla skikt. Det är just marginalskatterna som har kommit att diskuteras så mycket under de senaste åren. Marginalskatterna kan minskas bl.a. genom att man sätter ett tak för ett högsta uttag — en åtgärd som dock endast berör dem som har en inkomst överstigande den gräns där taket sätts in. Denna åtgärd har diskuterats i år med anledning av den proposition som har lämnats. Ett annat sätt, som har prövats vid tidigare tillfällen, är att göra en förändring av skatteskalan — vilket också årets förslag innebär — där en viss sänkning av uttagsprocenten kan ske i de olika skikten. Dessutom kan man, som jag nyss anförde, sänka kommunalskatten, vilket innebär lika sänkning av marginalskatten i alla skikt. I pressen och även i debatten här i dag har centern beskyllts för att ha gått emot en sänkning av marginalskatten. Detta är icke med verkligheten överensstämmande. Jag vill endast erinra om några av de beslut som centern har medverkat till under det senaste året och de förslag som centern har lagt fram i anslutning till det ärende vi nu behandlar. Centern har tillsammans med moderaterna och folkpartiet genomfört en indexreglering av skatteskalorna. Detta innebär oförändrad skatt på oförändrad realinkomst. Med andra ord inflationen skärper inte skatteuttaget. Detta medför i motsats till ett uttag i löpande penningvärde att skatteuttaget i år blir ca 3 miljarder mindre än om tidigare regler hade gällt. Centern ställde som villkor för medverkan i skatteuppgörelsen i december 1978 att i förslaget för 1980 års skatteuttag kommunalekonomiska utredningens förslag om en bättre skatteutjämning och ett större tillskott från staten skulle prioriteras. Så har också skett, och genom detta tillförs kommuner och landsting ett ökat bidrag från staten på tillsammans 2 900 milj.kr., ett belopp som motsvarar 1:50 kr. i kommunal utdebitering och därmed motsvarande sänkning av marginalskatten i alla skikt — detta vid en i övrigt oförändrad kommunal utdebitering. I den nu aktuella skattemotionen har centern ställt tre yrkanden: För det första kräver vi att en utredning tillsätts med uppgift att pröva de samlade marginaleffekterna i den enskildes ekonomi av progressiv skatt och inkomstrelaterade bidrag och avgifter. När jag lyssnade till början av Holger Bergqvists anförande i dag uppfattade jag det så att han helt instämde i det krav som här har ställts. Han hade samma uppfattning som framgår av det krav som är skisserat i den första punkten i partimotionen och som i övrigt har motiverats ganska utförligt i texten. Jag kan konstatera att även om herr Bergqvist inte instämde i detta är vi i sak överens om att det är oerhört angeläget att man gör någonting på detta område. Eftersom Holger Bergqvist tillhör regeringspartiet har han större möjligheter än jag att påverka regeringen, och jag hoppas att han gör det, så att man snabbt kan komma fram till ett resultat och ta bort de problem som vi tycks vara överens om finns i denna sektor. Vi har för det andra ett krav på att man uppskjuter fastställande av 1980 års skatteskala tills förslag föreligger om skatteomläggningens finansiering och att det tidsmässigt samordnas med den kommande avtalsuppgörelsen. För det tredje har vi ett andrahandsyrkande, som innebär att därest det inte är möjligt att få tillräcklig uppslutning om kravet på att skjuta beslutet till hösten, vilket ju punkten två innebar, så framläggs förslag om en ny statlig inkomstskatteskala. Det tredje kravet är centerns alternativ till regeringens skattesänkningsförslag, och där föreslås att ett belopp på ca 1800 milj.kr. används för sänkning av marginalskatten samt att ca 900 milj.kr. används för att finansiera centerns förslag om vårdnadsersättning åt föräldrar med barn upp till 18 månaders ålder. Tillsammans motsvarar dessa båda belopp, 1800 milj.kr. och 900 milj.kr., totalt 2,7 miljarder, eller samma belopp som folkpartiet har föreslagit skulle användas för sänkning av marginalskatten. Jag tycker detta visar att talet om att centern sagt nej till marginalskattesänkning är felaktigt. Vi har utgått från att samma totalsumma skall användas, men vi har använt den på ett annat sätt. Att mot den bakgrunden säga att vi skulle ha motsatt oss en marginalskattesänkning är att föra fram en felaktig redovisning av vad centern föreslagit i sin partimotion. Lika felaktigt är talet om att centern ändrat uppfattning i skattefrågan. Statsministerns uttalande därom i söndags saknar förankring i verkligheten. Centern lade i sin motion 2432 fram sin syn på hur skattefrågan borde lösas, och vi har inte gjort avkall på denna målsättning. Vad som skett är att socialdemokraterna anslutit sig till centermotionen om uppskov till hösten med beslutet, så att detta kan ske samtidigt med beslutet om finansieringen av skatteomläggningen och i så nära anslutning till avtalsuppgörelsen som möjligt. Hade statsministern — och, vill jag tillägga, Holger Bergqvist — läst vår partimotion i dess helhet, hade man inte behövt beskylla oss vare sig för att vara motståndare till marginalskattesänkningar eller för att ha ändrat uppfattning. Jag vill slå fast att centern har den bestämda uppfattningen att skall vi genomföra en skattesänkning, så måste vi också veta hur den skall finansieras. I skatteutskottets betänkande nr 55 behandlas ett stort antal motioner, motioner som egentligen var avsedda att behandlas i samband med beslutet om den statliga inkomstskatten för år 1980. Genom att detta beslut nu uppskjuts till hösten ger utskottets ställningstaganden i vissa fall ett något märkligt intryck. Motioner med avslagsyrkande, men med helt andra motiveringar än utskottsmajoritetens, har tillstyrkts, och avsnitt i propositionen med som jag tror ganska starkt stöd i utskottet har, på grund av att huvudyrkandet i propositionen skjutits till hösten, inte fått den uppföljning och det stöd som de förmodligen har i verkligheten. Men propositionen återkommer ju till hösten, och vi får då anledning att närmare diskutera de olika detaljfrågorna och precisera våra ståndpunkter, och vi har därför ingen anledning att göra det i dag. I anslutning till den debatt som förts tidigare i dag vill jag också säga att även om centern och socialdemokraterna är överens om att frågan bör skjutas till hösten, så innebär inte detta att vi är överens på alla punkter. Men vi har ingen anledning att i dag föra en debatt om detta, utan det får vi göra i samband med att vi skall fatta det definitiva beslutet om hur skattesystemet skall fastställas för 1980. Jag vill också säga några ord till vännen Holger Bergqvist. När det gäller marginalskattesänkningen har jag redan sagt att vi inte har motsatt oss en sådan, men vill Holger Bergqvist ta del av våra ställningstaganden på den punkten, kan jag hänvisa till vår partimotion. Där har vi klart preciserat vårt förslag i fråga om marginalskattesänkningen, varvid vi har utgått från det belopp som regeringen har ansett skall finnas tillgängligt. Vad beträffar finansieringsfrågan har vi ingalunda försökt förvränga bilden av vad som här diskuterats i fråga om skattepaketet. Det är väl snarare så att vi har försökt att reda ut begreppen.

Jag tror därför att man bör vara försiktig i sitt tal om att vi har försökt göra det. Vi har nämligen sagt att vi anser att beslutet om finansieringen bör fattas samtidigt med att vi beslutar om en skatteomläggning. Först då kan vi ge allmänheten och väljarna ett besked om vad förändringen som helhet kommer att innebära. Holger Bergqvist sade också att centern hade gjort en helomvändning. Jag vill till detta säga att vi försökte finna en lösning på den här frågan i första hand med utgångspunkt i att vi ville vinna majoritet för kravet på att skjuta frågan till hösten. I början verkade det som om det inte fanns någon möjlighet att klara detta. I den situationen diskuterade inte minst folkpartiet och vi både om att skjuta frågan till hösten och om andrahandsyrkandet, men i varje fall har inte jag hört något ja från folkpartiets sida då det gäller dessa försök. När socialdemokraterna i finansutskottet sedan anmälde att de kommer att följa uppcentermotionen, är det ju inte vi som har ändrat uppfattning eller gjort en helomvändning. Kritiken får riktas mot andra. Till sist vill jag säga att jag helt instämmer i vad som står i vår partimotion. Låt oss få en realistisk debatt, en debatt där vi bygger på vad partierna har sagt, vad de har skisserat och vad de vill. En förutsättning för att få en sådan debatt är ju att alla — både de som för fram det egna partiets uppfattning och de som är motståndare till denna — utgår ifrån de krav som har ställts. Gör man inte det är möjligheterna att få en realistisk debatt praktiskt taget obefintliga. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 55.

Herr talman! Det bör naturligtvis inte vara särskilt överraskande för vare sig Stig Josefson eller Alvar Andersson att jag har tagit mig friheten att påminna om en viss besynnerlighet i de turer som har föregått det läge som vi just nu behandlar. Jag är emellertid i första hand angelägen om att det på sikt skapas förutsättningar för att hand i hand finna lösningar på de här problemen. Både Stig Josefsons och Alvar Anderssons inlägg i dag har, enligt min mening, varit klarläggande och ger mig anledning att stå för vad jag i mitt inledningsanförande avslutningsvis uppehöll mig vid, nämligen förhoppningen att vi i fortsättningen skall kunna föra den här debatten i realistiska termer, som ju också centerpartiet självt framhållit i sin motion. Jag tycker att finansieringsfrågan och våra åsikter härvidlag är tillräckligt utredda vid det här laget. Jag vill påminna om Alvar Anderssons klarläggande i sitt, om jag minns rätt, senaste inlägg. Han sade nämligen att vi från folkpartiet, sedan vi först förklarat varför vi gjorde som vi gjorde inledningsvis, klart visat att vi är beredda till en diskussion om hur en totalfinansiering skall gå till nu. Hade moderaterna gått med på det resonemanget, hade det funnits förutsättningar att redan nu enas om ett beslut om marginalskattesänkningar. Jag kan emellertid inte låta bli att för säkerhets skull påminna centern om att en sak är att vara överens om en marginalskattesänkning — det vore orimligt att i dagens läge inte vara det — och en annan sak att vara överens om vad jag vill kalla för en rejäl marginalskattesänkning. Här föreligger det ju skillnader mellan folkpartiregeringens förslag och centerpartiets förslag. Men jag betraktar inte detta som en avgörande fråga utan något som vi rimligtvis bör kunna diskutera. Däremot blev jag litet överraskad över att Stig Josefson fäste så stort avseende vid en sak som jag påminde om i mitt inledningsanförande, nämligen de andra marginaleffekterna. Det gäller alltså inte vad som föranledde förslaget om ett marginalskattetak utan de andra marginaleffekterna. Ja, jag har verkligen mycket starkt velat stryka under olägenheterna och vill påminna om vad som står i utskottsbetänkandet. Här har ju folkpartiregeringen visat en vilja att komma till rätta med förhållandena, som ju f.n. också utreds. Jag är helt på det klara med, att om vi bara finner de tekniska lösningarna på problemet, är vi helt eniga om hur vi skall komma till rätta med dessa de mest allvarliga marginaleffekterna vid kollisionen mellan vårt skattesystem och vårt bidragssystem.

Herr talman! Holger Bergqvist säger att det skulle vara moderaternas fel att det inte blev någon överenskommelse om skatteskalorna för nästa år redan nu under våren. Bakgrunden till det hela är ju det krav på beslut om totalfinansiering som nu har ställts av bl.a. centern. Vi har från vårt håll under vårens lopp anvisat en lång rad av olika tänkbara besparingar för att finansiera en skattereform. Från centerpartiets sida har man bestämt motsatt sig en höjning av arbetsgivaravgifterna för att finansiera en skatteomläggning. Vi instämmer i det resonemanget. Då skulle jag vilja fråga Holger Bergqvist: På vilket sätt har Holger Bergqvist tänkt sig att en totalfinansiering av skatteomläggningen skulle finansieras?

Herr talman! Det var ett helt annat tonfall i Holger Bergqvists replik nu än i hans huvudanförande. Jag ser med tillfredsställelse om de sansade och sakliga resonemang som brukar föras mellan oss och folkpartiet kan återkomma. Därför överser jag med de angrepp som Holger Bergqvist riktade mot oss i sitt huvudanförande. Jag vill nu bara ta upp ett par frågor. När det gäller frågan om totalfinansieringen var det först sedan socialdemokraterna hade ändrat ståndpunkt och anslutit sig till centerns motion som det kunde bli en realistisk diskussion om totalfinansieringen. Vi skall nu inte tvista om den saken, men det hade varit värdefullt om denna diskussion hade kunnat ske redan på ett tidigare stadium. Det var ju inte okänt vare sig för utskottsledamöterna eller för regeringen att centern hade den grundsynen att ett skattesänkningsförslag nu på våren förutsatte ett förslag om hur skattesänkningen skulle finansieras. Holger Bergqvist säger att 2,7 miljarder ger en rejäl marginalskattesänkning, medan 1,8 miljarder för en marginalskattesänkning plus 900 miljoner för att stödja barnfamiljerna inte ger en rejäl marginalskattesänkningseffekt. Om Holger Bergqvist anser att gränsen går här kan jag inte göra någonting åt det, men jag anser att centern klart har visat en stark vilja att bidra till att sänka marginalskatten. Kanske blir sänkningen enligt vårt förslag mer påtaglig för dem i vårt samhälle som har det sämst än enligt folkpartiets förslag.

Herr talman! Stig Josefson och jag skall kanske inte fortsätta den här dispyten alltför länge. Det skulle kunna ge anledning till det helt felaktiga antagandet att vi skulle stå ganska långt ifrån varandra. Det gör vi nu inte, utan vi har samma färdriktning. Jag har dock för fullständighetens skull velat påminna om att det föreligger en skillnad mellan folkpartiets förslag till marginalskattesänkning och centerpartiets. Huruvida begreppet ”rejäl marginalskattesänkning” innebär två tredjedelar eller tre tredjedelar så att säga må vi tvista om i korridorerna — det är inte någon avgörande fråga, men jag har velat påminna om detta. Ingegerd Troedsson reagerade mot mitt påstående att vi i avslutningsskedet befann oss i den situationen att vi på folkpartiets initiativ ville sätta oss ned och redan nu diskutera de närmare formerna för finansieringen. Det skedde naturligtvis i avsikt att hålla huvudfrågan levande, nämligen ett beslut nu om en marginalskattesänkning.

Det var en ohållbar situation, men det är också en korrekt beskrivning av verkligheten. Om det hade varit möjligt för moderaterna att ställa sig bakom en lösning av finansieringsfrågan, hade vi nu haft förutsättningar att komma fram till någon form av beslut om en marginalskattesänkning. Jag har för fullständighetens skull velat ge denna redovisning.

Herr talman! Jag hoppas att Holger Bergqvist och jag nu kan vara överens om att vi skall försöka få bort det felaktiga resonemanget om att centern skulle vara motståndare till en marginalskattesänkning. Det skulle vara värdefullt om det osakliga inslaget i den politiska debatten, inte minst den som förs i pressen, försvann. Det förslag som vi lagt fram förutsätter ett samlat beslut avseende hela detta område. Vi har ställt oss öppna för diskussion om utformningen av skatteförslaget. Jag hoppas och förutsätter att vi skall kunna resonera om det när frågan blir aktuell under hösten.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 55 behandlas ett mycket stort antal motioner, bl.a. helt eller delvis fyra motioner från arbetarpartiet kommunisterna. I vår motion 2365 yrkar vi avslag på regeringens proposition nr 160 om fortsatt reformering av inkomstskatten. Vi har i det avseendet blivit tillgodosedda nästan till 99 96. Folkpartiregeringen har blivit överkörd, och över detta förhållande behöver ingen arbetare i vårt land sörja. Det gäller nu bara att skapa en annan politisk situation, där förutsättningar skapas för framläggandet av ett bättre förslag till höstens behandling av skattefrågan. Vi har i vår motion nr 400 föreslagit åtgärder för att förbättra folkpensionärernas situation. En sådan åtgärd borde vara att också i realiteten göra folkpensionen helt skattefri genom att avskilja den från eventuella sidoinkomster. Också denna fråga skjuts fram till höstens behandling. Det framhålls i betänkandet att en kommitté för att se över de problem som är förknippade med nuvarande regler för folkpensionärernas beskattning skall tillsättas. Ja, nog finns det anledning att se över de problem som föreligger på det området när en folkpensionär med mycket blygsam sidoinkomst betalar mer i statlig skatt än vad exempelvis SKF, Volvo eller Broströms Rederi Aktiebolag gjorde under år 1977. Man kan naturligtvis säga att behovet av att vidtaga åtgärder borde ha varit självklart för många år sedan. Skulden för att sådana åtgärder inte vidtagits faller alltså inte enbart på den nuvarande regeringen. Det är också arbetarpartiet kommunisternas uppfattning att det måste vidtagas åtgärder som innebär att en skattesänkning kommer till stånd för de vanliga inkomsttagarna i vårt land. Vi har, som vi säger i vår motion 824, de högsta arbetarskatterna i världen, samtidigt som företagsbeskattningen ligger på den lägre halvan i världsbilden. Med den nuvarande utvecklingen kommer troligen mer än halva befolkningen i Sverige att betala 75 96 av sin inkomst i skatt under 1980-talet, och mycket få i den övriga hälften kommer att betala mindre än 55 å 60 96 av sin lön i skatt. Den svenska skattepolitiken har utvecklats i en mycket bestämd riktning. Progressiviteten i skattesystemet har minskat. Den icke progressiva delen, bl.a. kommunalskatten, ökar sin andel av samhällets inkomster och tar alltså en allt större del av de arbetandes löner. Mervärdeskatten har starkt bidragit till att den regressiva — dvs. icke progressiva — delen av skatten har vuxit. Den direkta skatten ökade 24,7 gånger under perioden 1950-1977. Företagsskatten ökade 5,5 gånger under samma period. Förmögenhetsskatten ökade 5,9 gånger — samtidigt som den direkta skatten steg 24,7 gånger. Förmögenhetsskattens andel av samhällets skatteinkomster sjönk från 1,9 26 1950 till 0,4 96 1977. År 1960 utgjorde mervärdeskatten 5,2 96 av samhällets inkomster. År 1977 utgör den 13,2 26 av samhällets inkomster. Vi från arbetarpartiet kommunisterna har i år, liksom tidigare, föreslagit att mervärdeskatten som skattesystem skall slopas därför att det är den allra råaste form av klasskatt. Men under samma tid som vi hade denna utveckling när det gällde den direkta skatten minskade företagens andel av samhällets inkomster. Företagens andel utgjorde 13,8 926 av samhällets intäkter år 1950 — för att knappt 30 år senare, alltså 1977, utgöra 2,9 26 av samhällets inkomster. Dessa siffror kan kanske förvåna många, framför allt om man lyssnar på moderaternas kampanjer om det höga skattetrycket för företag och stora inkomsttagare. Låt mig också peka på det förhållandet att i de flesta stora städer i vårt land tas ungefär 95 926 av kommunernas inkomster från löneskatt, medan företagen svarar för ca 5 96 av kommunernas inkomster. Med sådana här siffror som bakgrund är det inte särskilt svårt att förstå att vi har ett otroligt högt skattetryck i vårt land. I det avseendet har moderaterna rätt. Skattetrycket måste sänkas — men det måste sänkas för de människor som drabbas av det höga skattetrycket. Samhällets inkomster kan emellertid inte reduceras — och varför är det inte möjligt? Trots att det påstås att vi befinner oss i en uppåtgående trend, att vi har nått botten på lågkonjunkturen, så ökar hela tiden samhällets skuld. Ränteutgifterna tar en allt större del, och de skall också betalas av skattebetalarna. Därtill kommer att vi har fått en helt förändrad produktionsprocess. Allt fler arbetsmoment utförs av allt snillrikare maskiner och robotar, vilket arbetarklassen i och för sig inte kan ha något att invända emot, under förutsättning att nya arbetstillfällen bereds. Men det är ett ytterligare argument för att vårt skattesystem totalt måste förändras. Låt mig vidare framhålla att under de tre senaste åren har antalet industriarbetare minskat med 154 000, medan antalet sysselsatta i statlig eller kommunal verksamhet har ökat med 156 000. Med de här siffrorna som bakgrund står det helt klart att om inte vårt skattesystem förändras så, att skatten tas ut i produktionen i stället för på konsumtion och löner, kommer bördan för de arbetande att bli så tung att den inte längre blir möjlig att bära. Ett produktionsskattesystem, kompletterat med ökade skatter på arv och förmögenheter, är en skattepolitik som arbetarpartierna och de arbetande människorna i vårt land gemensamt borde kämpa för. Herr talman! Vi från arbetarpartiet kommunisterna förstår att en stor skattereform inte kan genomföras utan utredning om olika förslags konsekvenser, men med tanke på de många bragelöften som givits under de senaste åren kring dessa frågor är inte utskottets skrivning om att utredningar tillsatts eller avses bli tillsatta tillfredsställande för oss. Jag yrkar därför bifall till motionerna 400, 2307 och 824.

Herr talman! Om skattebetalarna i allmänhet fortfarande skulle ha ork och förmåga att bli förundrade över pågående skattedebatter, borde de i dag ha rikliga tillfällen att bli förundrade. Sällan har en lång rad politiker talat så mycket om marginalskatter och om betydelsen av att sänka marginalskatterna men gjort så litet för att nu verkligen sänka dem. En lång rad talare har betonat, och kommer att betona, nödvändigheten av att reformera våra inkomstskatter. Men ändå vill man inte nu göra det, trots att man har chansen och trots att man har underlag för att göra det. Varför då inte nu besluta? Ja, det finns alltid en rad möjligheter att motivera också konstiga ståndpunkter: Det är fel tidpunkt, det är bättre att vänta. Detta är alltid ett användbart argument. Det är fel förslag, det är inte rättvist. Det argumentet kan också vara användbart. Det är ofullständigt; det borde vara samtidiga beslut också på andra punkter. Det argumentet är kanske inte fullt så användbart, men det är möjligt att säga så också. Jag skall granska de synpunkterna litet närmare. Ingen av dem är hållbar, även om de är användbara. Men först vill jag ge en utgångspunkt för det aktuella reformarbetet. Det är inte angenämt, men för realismen i skattedebatten är det ändå nödvändigt att klargöra den utgångspunkten för människorna. Utgångspunkten är att det inte är möjligt att mu både sänka de samlade skatterna och avgifterna och samtidigt verka för ett ambitiöst samhällsarbete. Det är att beklaga att vi inte kan minska de totala skattenivåerna — jag är starkt oroad över nuvarande höga skatter —- men jag menar ändå att man i nuvarande samhällsekonomiska och statsfinansiella läge egentligen inte kan, och i vart fall inte bör, sänka de samlade skatterna och avgifterna. Naturligtvis kan man göra det, men då måste vi ompröva väsentliga delar av vår sociala omsorg: pensionering och sjukvård, våra insatser för arbetsmarknad och näringsliv, för utbildning och kultur, för försvar osv. Och det skall då inte vara några smärre justeringar utan just väsentliga omprövningar. Jag tror att de flesta människor också i framtiden kommer att ställa höga krav på samhällets insatser inom bl.a. dessa områden och att detta arbete kostar och kommer att kosta mycket pengar och måste finansieras genom skatter och avgifter. En god tillväxt, en lugn prisutveckling, ett bättre skattesystem, ett omfattande sparande i hushåll och företag kan minska behovet av höga skatter. Men det är inte realistiskt att nu besluta om eller att för kommande år utlova sänkningar av våra totala skatter. Jag skulle önska att det vore möjligt, men så är det inte. Stat och kommun har — och bör ha — höga ambitioner för välfärd, sysselsättning och social trygghet. Och då går det inte att nu sänka de totala skatteoch avgiftsnivåerna ens om man intensifierar arbetet på att spara och hushålla inom den offentliga verksamheten. Men jag vill samtidigt betona nödvändigheten av fasthet, stramhet och återhållsamhet då det gäller våra samlade skattenivåer. Jag är oroad över att man på en del håll är så villig, har så lätt för att höja våra samlade skatter. Det fanns i den socialdemokratiska tidskriften Tiden nyligen en ledare med rubriken Öka skatten. Man menade att arbetarrörelsen måste hitta lösningar som gör det möjligt att ta ut allt högre skatt. Och det är bråttom, skrev man. Och visst har man bråttom! Man är beredd att besluta om nya skatteformer på en hög nivå innan man ens vet vad de innebär, vilka effekter de skulle få på samhällsekonomin, på stat och kommun, på företag och människor. Man binder sig för en ny skatteform — proms — på 34 96, innan utredningar visat om den ens är möjlig och lämplig att genomföra. Jag kan inte lova sänkningar av de samlade skatterna, men jag kan lova ett intensivt arbete för att undvika de starka ökningarna, för att skatterna inte skall bli högre än vad som är oundgängligen nödvändigt. Jag kan lova att vi kommer att fortsätta att arbeta för att förbättra skattesystemet och för att sänka inkomstskatterna. Och jag är beredd att betala det med andra skatter på produktion och konsumtion. De viktigaste reformerna har gällt och kommer också under kommande år att gälla inkomstskatten. Vi har steg för steg sänkt inkomstskatterna under 1977, 1978 och 1979. Det har för flertalet inkomsttagare gällt skattesänkningar på 8-10 procentenheter — i några inkomstskikt, med omkring 50 000 kr. i årsinkomst, upp till 17 procentenheter. Vårens skatteförslag var ett ytterligare steg i det arbetet. Det betydde inkomstskattesänkningar för nästan alla, framför allt sänkta marginalskatter för inkomsttagare med en årsinkomst kring 57 000-74 000 kr., dvs. de grupper där de flesta heltidsarbetande i dag befinner sig. Förslaget betydde att marginalskatterna skulle stanna vid högst 50 96 upp till en årsinkomst på 63 000. Många inkomsttagare skulle ha fått behålla minst hälften av en inkomstförbättring. Det är att beklaga att riksdagsmajoriteten nu inte vill fatta det beslutet. Självfallet hade jag räknat med att riksdagspartierna skulle ha en rad synpunkter på förslagets tekniska utformning. Det hör till och sådant måste vi naturligtvis vara beredda att resonera om. Men jag hade noterat att både politiska partier och fackliga organisationer hade sagt att det var betydelsefullt att reformera inkomstskatten. Jag hade noterat att de tre dåvarande regeringspartierna både hösten 1976 och hösten 1978 hade sagt att skattereformarbetet skulle fortsätta, bl.a. på grundval av 1972 års skatteutredning. Jag hade noterat att centerpartiet hösten 1978 verkade för en mer blygsam skattereform för att i stället få möjlighet till en mer omfattande reform våren 1979. Då skulle man, som bl.a. Nils G. Åsling och Alvar Andersson sade, ta ett samlat grepp. Skatteutskottet betonade också att utskottets höstförslag var så utformat att man inte genom långtgående åtgärder skulle rubba förutsättningarna för kommande ställningstagande våren 1979. Det borde sålunda ha varit möjligt för riksdagen att nu fatta beslut. Regeringens förslag bygger på synpunkter från skatteutredningarna och många remissinstanser samt på samtal med politiska partier och fackliga organisationer. Det motsvarar väl vad som sagts både i regeringsförklaringar och i riksdagsdebatter och vad man från löntagarorganisationernas sida betraktade som rimligt. Regeringens förslag till skatteomläggning var ett bra första steg, sade t.ex. TCO:s ledning. Ledningen framhöll också att man mycket väl kunde tänka sig att riksdagen nu skulle fatta beslut om inkomstskatterna men vänta till hösten med beslut om finansieringen. Nu vill socialdemokrater och centerpartister inte medverka till en reform. Det sägs visserligen i skatteutskottets betänkande: ”Enligt utskottets mening är en sänkning av marginalskatterna numera angelägnare än någonsin tidigare under 1970-talet.” Flera har redan nämnt denna formulering, som torde gå till vår moderna politiska histora. Menar man allvar med denna formulering borde man också besluta om en rejäl sänkning. Nej, låt oss avstå från att nu sänka marginalskatterna, säger riksdagsmajoriteten. Jag kan höra invändningarna: Vi vill inte avstå, vi vill bara vänta på ett bättre tillfälle, på den rätta tidpunkten. Jag har inte någon större tilltro till socialdemokraternas vilja att sänka marginalskatten. Ledande företrädare för partiet har gång på gång sagt att marginalskatterna inte är någon särskilt väsentlig fråga. Men vi kommer ju allt närmare den 16 september, och då kommer vi naturligtvis att få höra: Visst är marginalskatterna väsentliga — det är klart att de är, och vi är beredda att titta på dem också. Men handlingarna under gångna år liksom de aktuella handlingarna talar sitt tydliga språk. De alternativ som socialdemokratin nu lagt fram är visserligen inte så mycket annorlunda än regeringsförslaget för just 1980, om vi jämför tabeller i kronor, men socialdemokraterna uppnår de likheterna genom förändringar som bevarar nuvarande skatteskalors svaghet. Det blir inte några rejäla marginalskattesänkningar av betydelse för framtiden. Inflationen kommer att fortsätta att förstöra skatter och samhällsekonomi, och man öppnar för ökande risker för fortsatta kommunalskattehöjningar. Jag har litet större tilltro till centerpartiet — kanske egentligen inte till partiets starka engagemang men till ett större medvetande om de problem för samhällsekonomi, för löneförhandlingar, för arbetsvilja som de höga marginalskatterna innebär. Nils G. Åsling, som vet att ett brev kan betyda så mycket, har skrivit ett brev och ännu ett brev, där han förklarar varför han skrev ett brev och betonar att en marginalskattereform nog bör genomföras. Även Alvar Andersson och Stig Josefson har i debatten i dag varit beredda att längre fram resonera om sådana skatteförändringar. Jag hoppas att vi skall få tillfälle att göra det både före och efter den 16 september. Det vore bra om representanter för centern klargör att man vill fortsätta att reformera våra inkomstskatter och att man vill ha ett skattesystem med ett fortsatt inflationsskydd, med ytterligare sänkta marginalskatter, med marginalskattespärrar. Jag noterar och är glad för att Stig Josefson säger att centern inte är överens med socialdemokraterna på alla punkter. Jag skulle vara ännu gladare om det betydde att vi fortfarande är överens om de tre huvudmål för skattereformarbetet som vi tillsammans angav 1976. Ett inflationsskydd i inkomstskattesystemet har vi fått, och det måste vi ha för framtiden. En kommunal skattereform påbörjar vi nu — det arbetet bör fortsätta. Marginalskattereformer-— där har vi gjort en del, men mycket återstår att göra. När det gäller de tre punkterna är socialdemokratin inget gott sällskap. Den första punkten är de emot, och på den tredje är de oengagerade.

Det finns många skäl att nu besluta om förändringar av inkomstskatten. Det finns ett nära samband mellan statliga och kommunala skatter, mellan statens och kommunernas ekonomi. Vill vi nu besluta om en kommunal skatteutjämning, borde vi nu också besluta om förändringar av den statliga inkomstskatten. Det finns ett nära samband mellan dessa ting, som vi borde bevara i skattereformarbetet genom samtidiga beslut inom inkomstskattesystemets ram. Det är för skatteadministration, företag och olika löneutbetalare mycket betydelsefullt att nu få veta vilka regler som kommer att gälla för 1980 års inkomster. Det medför inte, som Erik Wärnberg sade, bara vissa tekniska besvärligheter att vänta med ett beslut. Det är betydande besvärligheter som detta fördröjda beslut medför. Det har vi erfarenheter av. Riksdagen har vid tidigare tidpunkter under 1970-talet fattat skattebeslut på hösten — skattebeslut av mindre omfattning än de nu aktuella. Vi har då varje gång haft betydande tekniska problem med beslut först i november eller december. Och nu gäller det en mer omfattande skattereform. Skälen för ett vårbeslut är därför ännu starkare. Vi riskerar att allvarligt försena höstens avtalsförhandlingar om vi först sent på hösten skulle besluta om inkomstskatterna. Det är olyckligt att vi inte kan besluta nu. Jag tycker det är beklagligt att partierna bara har medverkat med beskrivningar av marginalskattesystemets problem, men inte har varit beredda att också rätta till dem. När det gäller finansieringen av en skatteomläggning kan man naturligtvis haolika synpunkter på vad som är den rätta tidpunkten för ett beslut. Det har sagts att ett beslut senare skulle betyda att man bara visar fördelarna med en skatteomläggning men inte är beredd att visa kostnaderna för det hela. Detta sätt att redovisa reformer skulle vara att göra det litet enkelt för sig. Den kritiken skulle ha varit motiverad ifall det hade rått oklarhet om huruvida finansiering bör ske eller inte. Det sägs emellertid alldeles klart att en finansiering av de föreslagna reformerna är nödvändig. Vi har klargjort att medaljen inte har bara en sida. Det sägs också att det finns två huvudvägar att finansiera reformen: skatt på produktion eller skatt på konsumtion. Vi har givit visst förord för den första vägen. Men valet mellan de två vägarna bör anstå tills utredningen om olika former av bruttoskatter har redovisat konsekvenserna av olika lösningar. Den synpunkten fanns också i den socialdemokratiska partimotionen. Inte minst från löntagarorganisationernas sida har man efterlyst en ytterligare belysning av olika tänkbara alternativ. Det fanns alltså goda skäl för att ta den delen av beslutet senare i år. Och där möter vi inte de tekniska problem som gäller just för inkomstskattereformen. Men vi har samtidigt sagt att vi är beredda att resonera om ett finansieringsbeslut nu, ifall det skulle visa sig vara majoritet för det. Därmed faller också det motivet för att inte nu besluta om en skattereform. Kvar finns bara politiskt taktiska motiv. Om de är kloka skall inte jag bedöma, utan det får väljarna själva avgöra. Vi kommer att fortsätta att arbeta för skattereformer. Vi kommer inte att lova några väsentliga sänkningar av våra samlade skatter och avgifter. Vi tror inte det är möjligt, inte realistiskt. Vi kommer inte att lova några perfekta skattesystem, och vi har heller aldrig gjort det. Vi tror inte heller det är möjligt, för vi tror inte att det finns några sådana. Men vi kommer att arbeta för att förbättra och förändra vårt nuvarande skattesystem. Det är möjligt och nödvändigt. Vi kommer att arbeta för fortsatta sänkningar av våra inkomstskatter, för sänkta marginalskatter, för marginalskattespärr och för att minska de problem som finns i samordningen mellan skatter och sociala bidrag. Målet är att få ett skattesystem som bättre än det nuvarande kan finansiera den offentliga verksamheten och att få ett skattesystem präglat av en socialt ansvarsfull fördelningsoch stabiliseringspolitik. Dagens skattebeslut innebär halv fart framåt. Det är bra att vi kan förändra de kommunala skatterna. Men det hade varit bättre med en högre fart. Det hade varit bättre om vi också hade kunnat förändra de statliga inkomstskatterna. Men, herr talman, vi kommer igen med nya förslag, och vi hoppas att det då finns en riksdagsmajoritet som är medveten om att det är angelägnare än någon gång tidigare under 1970-talet att sänka marginalskatten. Vi hoppas att vi får en riksdagsmajoritet som inte bara är medveten om det utan som också är beredd att genom konkreta beslut göra det.

Herr talman! Jag har fått ytterligare ett bevis på vilken profil den folkpartistiska reformeringen av inkomstskatten skall ha. Sådana bevis har vi ju fått tidigare under de snart tre år som Ingemar Mundebo varit budgetmiminister. Vi har upplevt slopande av arbetsgivaravgifter, höjning av moms, två tidigare statsskatteförändringar med tyngdpunkten på skattelättnader för höginkomsttagare, medverkan till kommunalskattehöjningar och införande av inflationsskyddade skatteskalor. I den proposition som behandlas i dag föreslås ytterligare skattesänkningar, främst för höginkomsttagare. Det föreslås marginalskattetak på 80-85 96, vilket gynnar höginkomsttagarna. Det föreslås vidare lindring i gåvooch arvsskatten, avdrag för vissa gåvor m.m. Det är bara att beklaga att Ingemar Mundebo inte har kommit till samma insikt som sin partikollega Nils Hörberg, som i varje fall har kommit en bit på vägen till en något vettigare syn på skattepolitiken än folkpartiet i övrigt. Ingemar Mundebo sade att han ville sänka inkomstskatten och betala det med skatt på produktion och konsumtion. Vad innebär det? Jo, det innebär naturligtvis en höjning av momsen, något som främst drabbar låginkomsttagarna, då naturligtvis också matmomsen höjs. Det blir en överföring av skatteuttaget på dem som har det sämst ställt. Ingemar Mundebo talar om en sänkning av marginalskatterna. Enligt vårt förmenande bör marginalskatterna nedbringas genom att man i stället sänker kommunalskatterna. Vidare kan man, fram till dess att det har skett en ordentlig reformering av inkomstskatten, åstadkomma en provisorisk lösning som enligt vårt förslag går ut på att reducera skatten med 1 000 kr. för dem vilkas inkomster ligger mellan 30 000 och 80 000 kr. Att en statskommunal progressiv enhetsskatt är ett behov framstår ännu klarare efter dagens debatt. Skärningspunkten mellan kommunalskatten och statsskatten har under de år som Ingemar Mundebo suttit i regeringen flyttats från 90 000 till 135 000 kr. Det visar att den progressiva statsskatten har sjunkit i värde, medan kommunalskatten, som slår lika för alla, har ökat i värde. Finansieringen av den skattesänkning för de högre inkomstskikten som folkpartiregeringen föreslår skall ske genom höjningar av skatten för lägre normala inkomster. Ingemar Mundebo säger att han inte lovar några totala sänkningar av avgifter och skatter. Vad han lovar är bara att skattetrycket ytterligare skall överföras på arbetare och tjänstemän.

Herr talman! När budgetministern erinrar om skattebeslutet som vi fattade i höstas, vill jag gärna säga att vi står kvar vid vad vi sade den gången, nämligen att man skulle vara återhållsam förra året för att ha större resurser tillgängliga när vi hade att fatta beslut om skatterna för 1980. Vi har följt upp den uppfattningen. Vi står bakom regeringsförslaget när det gäller kommunalskattereformen. Vi har inte sagt nej till det belopp som regeringen har anvisat för sänkning av den direkta skatten, men vi har gjort en omfördelning av detta och sagt att en tredjedel bör gå direkt till barnfamiljerna och två tredjedelar användas så som regeringen har föreslagit, med vissa förändringar i skalan. Jag tror att det är angeläget att vi är överens på den punkten och inte behöver tvista mer om beslutet förra året och uppföljningen av detta. Herr Mundebo säger att centern inte vill medverka till en reform. Vi har aldrig sagt nej till en reform. Vi har sagt att beslutet om finansieringen måste fattas samtidigt med beslutet om marginalskattesänkningen. Det är motivet för vårt ställningstagande. När man tar upp frågan om att redan nu finna en väg att lösa finansieringsfrågan kan jag väl säga att vi bedömde läget så från centerns sida att det inte finns några praktiska möjligheter att klara av detta under vårriksdagen. Enda möjligheten att binda samman finansieringsbeslutet och beslutet om skattesänkningen är därför att skjuta upp avgörandet till hösten. Vad beträffar den andra direkta fråga som herr Mundebo ställde, nämligen om vår syn på skattefrågan och inflationsskyddet, de kommunala skatterna och marginalskatterna, så har jag redan tidigare redogjort för partiets ställningstagande. Det framgår också klart av partimotionen att vi inte har riktat något som helst angrepp mot inflationsskyddet. När det gäller kommunalskattereformen vågar jag säga att centern har varit den starkaste pådrivaren för att åstadkomma en sådan. Och när det gäller marginalskattesänkningen har vi lagt fram förslag om hur vi ser på de 2,7 miljarder som regeringen har avsett att använda i det sammanhanget. Därmed är också sagt att vi har varit positiva till en marginalskattesänkning, ehuru inte riktigt i den omfattning som regeringen har föreslagit. Till sist: Herr Mundebo sade att det är bra att vi har kunnat åstadkomma en kommunalskattereform. Jag vill helt instämma i detta och ser med stor tillfredsställelse att ett gammalt centerkrav har kunnat förverkligas till viss del. Jag vill gärna understryka vad jag sagt tidigare i dag, nämligen att jag hoppas att man skall kunna fullfölja kommunalekonomiska utredningens förslag också i fortsättningen.

Herr talman! Budgetoch ekonomiministern konstaterar att utskottet har sagt att sänkning av marginalskatterna är ett av de viktigaste beslut som behöver fattas just nu. Men samtidigt säger han: Visserligen står socialdemokraterna bakom den skrivningen, men jag tror inte på dem ändå, för de är nog inte intresserade av marginalskattesänkningar. Ändå har vi väckt en motion där vi pekar på vikten av marginalskattesänkningar just för de breda grupperna av inkomsttagare. Vi vill ha litet större sänkningar än vad folkpartiet vill ge ner till vad folk tjänar som medelinkomst ungefär, men vi vill ge mindre åt dem som kommer upp till de 114 000 kr. där folkpartiet vill sätta in sin marginalskattespärr. Nog tycker jag att erfarenheterna från hela 1970-talet visar att socialdemokraterna är beredda att göra marginalskattesänkningar i de lägen där de breda folkgrupperna finns. Det är fullständigt fel att påstå någonting annat. Sedan envisas budgetministern med att säga: Varför godtar ni inte regeringens förslag, trots att vi inte talar om hur finansieringsfrågan skall lösas? Ja, helt enkelt därför att vi tror att budgetministern inte kan lösa finansieringsfrågan. Här finns ett av de borgerliga partierna som till varje pris säger: Nej, det skall inte bli några fler skattehöjningar. Budgetministern har i dag ingen majoritet bakom sig för att få denna finansieringsfråga löst. Han säger att han har tagit kontakt under utskottsbehandlingen för att få finansieringsfrågan löst. Men han har i varje fall inte i skatteutskottet tagit några kontakter med socialdemokraterna. Han vill tydligen inte att vi skall vara med och lösa finansieringsfrågan. Ändå har vi ju lagt fram förslag om hur man skall kunna lösa den. Det är intressant att höra budgetministern säga att det inte finns några perfekta skattesystem. Det är en mycket intressant bekännelse, för just det parti budgetministern representerar har i åratal, under 1960 och 1970-talen, skrikit om det perfekta skattesystem som skulle skapas bara det blev en borgerlig majoritet i detta land. Men nu har han själv suttit en tid och sett hur pass besvärligt det är att få fram det perfekta skattesystemet — det är nästan omöjligt. Det är också intressant när budgetministern säger, att om vi skall sänka det totala skattetrycket i detta land, så måste det bli en radikal omvärdering av hela utgiftsprogrammet och av hela vårt svenska välfärdssystem. Det var vad vi sade i valrörelsen 1976; det finns risk att man för en sådan ekonomisk politik att det inte kommer att finnas några pengar att betala välfärdssystemet med framöver. Och det verkar som om vi just nu skulle ha kommit in i den situationen. Budgetministern säger att man kommer med ett nytt förslag i höst. Då skulle jag vilja ge budgetministern rådet: Försök att förankra också finansieringsfrågan på ett eller annat ställe, så att vi får en lösning.

Herr talman!

Men vi måste se det i perspektivet av den samhällsekonomi och det statsfinansiella läge som vi är i. Jag har icke den uppfattningen, har icke haft den och vågar göra prognosen att jag sannolikt icke kommer att få den, att varje skattesänkning samtidigt måste motsvaras av exakt samma skattehöjning. Den filosofin har ju en tidigare finansminister ständigt drivit under 1970-talet. Jag har icke den uppfattningen.

Jag noterade att Bo Lundgren också annonserade en beredvillighet att resonera i dessa banor. Det kunde finnas situationer — t.ex. konjunkturpolitiskt betingade — då det vore motiverat att höja vissa skatter också enligt moderaternas uppfattning. Därför tror jag, Erik Wärnberg, att det finns rätt goda förutsättningar för ett beslut i skattefrågan som även innebär en ansvarsfull finansiering av våra skattereformer. Vi har haft resonemang med företrädare också för socialdemokraterna — jag har själv inte fört dem med socialdemokraternas företrädare i skatteutskottet, men med andra företrädare för partiet — och vi noterade med beklagande att det inte var möjligt att nå en bredare enighet om en skattereform 1979.

Det är ändå så att jag har goda grunder för min misstro när det gäller socialdemokratins engagemang för marginalskattesänkningar. Det är visserligen riktigt — det framhöll jag tidigare — att det i socialdemokratins alternativ ligger sänkta marginalskatter som berör flertalet inkomsttagare, men de är av en mindre omfattning och de slutar vid skikt där rätt många av de anställda inom industrin i dag ligger. Det betyder att vi både 1980 och därefter, när vi går in i 1981, startar med ett läge där många inom dessa grupper har marginalskatter på 70 96 och däröver. De marginalskatterna bör vi sänka, och vi har alltså chansen att göra det nu. Till sist: Jag har inte sagt — och det tror jag inte heller att andra företrädare för folkpartiet har gjort — att det finns några perfekta skattesystem. Något sådant har vi inte trott, och det har vi inte heller utlovat. Så duktiga tror vi inte att vi är i det här landet, att vi skulle lyckas med någonting som inget annat land i hela världen har lyckats med. Däremot är vi medvetna om, vilket vi också har sagt, att nuvarande skattesystem har så många brister och svårigheter att vi måste satsa på att förbättra och förändra detta skattesystem. Om vi inte kan uppnå det perfekta systemet, så bör vi ändå kunna uppnå någonting som är väsentligt bättre än det vi nu har. En del förbättringar har också skett under de gångna åren, och flera förbättringar kommer under de närmaste åren.

Herr talman! Jag kan notera att budgetministern inte hade någonting att sätta emot det jag sade i min tidigare replik. Däremot sade budgetministern att han skulle vara tacksam om man kunde uppnå en större enighet i fråga om skattereformer än som varit fallet under de senaste åren. Det vore en ganska ruskig tanke, att man skulle ha en större enighet än den vi har i dag, om man beaktar det som skett under dessa år på det här området och som jag tidigare redovisat. När det gäller verkningarna av en skattehöjning på konsumtionssidan, så kommer de i första hand att ta sig uttryck i en höjning av momsen. Det innebär att dessa indirekta skatter, som alltså är regressiva, främst drabbar de lägre inkomsttagarna. Detta sker i första hand i fråga om livsmedel och dagligvaror, kläder, skor och andra livsförnödenheter. Det är de som har låga inkomster som drabbas hårdast, och det är tydligen dem man vill åt. Istället kan man ju se på vad vårt förslag om slopande av momsen på maten innebär. Verkningarna för konsumenternas del av ett slopande av mervärdeskatten på livsmedel — eller vid en subventionering av det hela — är högst betydande. Hela kostnaden när det gäller mervärdeskatten på livsmedel kan för en ensamstående inkomsttagare med en inkomst på mellan 60 000 och 80 000 kr. beräknas till ca 1 700 kr. och för en familj med två barn, i samma inkomstläge, till ca 3 400 kr. per år. Räknar man med i runt tal 40 96 av den här kostnaden, som f.n. kan anses motsvara de utgående livsmedelssubventionerna, skulle ett fullständigt slopande av momsen på livsmedel innebära en skattelättnad på ca 1000 kr. för en ensamstående inkomsttagare med en inkomst på mellan 60 000 och 80 000 kr. För en familj med två barn, i samma inkomstläge, skulle det bli ungefär 2 000 kr. Vänder man på det här och väljer budgetministerns väg och höjer momsen får man de motsatta effekterna, och detta lär det inte gå att klara genom att sänka skatterna på inkomsterna för de här kategorierna. Nej, receptet blir tydligen att sänkningarna av marginalskatterna för höginkomsttagarna skall betalas med höjningar av taxor och avgifter, vilket ökar boendekostnaderna väsentligt. De rekordartade hyreshöjningarna på uppemot 50 926 under de här borgaråren skall tydligen fortsätta, om ni får behålla regeringsmakten. Vidare har regeringen försenat skatteflyktsklausulens införande, och man kan starkt ifrågasätta om ni över huvud taget har för avsikt att lägga fram något förslag. Jag konstaterar med anledning av detta att den politik som folkpartiet här har redovisat måste oroa de arbetande i samhället.

Herr talman! Jag hann i min förra replik inte med att bemöta budgetministerns tal om de tekniska besvärligheterna. Jag konstaterade att det förelåg tekniska svårigheter på grund av den korta tidrymden mellan beslutet om skatterna och den tidpunkt då skatteskalorna skulle börja tillämpas. Budgetministern säger att dessa svårigheter är nästan oöverstigliga. Men budgetministern tar inte någon som helst hänsyn till att det blir absolut lika svårt att inom exakt samma korta tidrymd genomföra de inkomstförstärkningar som budgetministern säger att det skall komma förslag om i höst. Svårigheterna att genomföra de inkomstförstärkningar, vilka budgetministern ännu inte vet ett dugg om vilka de blir, är alltså lika stora som svårigheterna att hinna få fram skatteskalorna. Budgetministern säger att han har goda utsikter att nå en uppgörelse. Efter att ha hört dagens debatt har jag svårt att tänka mig sämre utsikter till en uppgörelse än de vi nu har. Förankringen av tänkbara förslag tycks vara lika dålig överallt. Moderaterna säger absolut nej till varje finansiering, om de inte av konjunkturskäl kan tänka sig att gå med på någon liten skattehöjning. Men någon finansiering för finansieringens egen skull vill de absolut inte vara med om. Det finns alltså inga större utsikter att nå en uppgörelse på den punkten. Jag kan därför inte förstå varför inte budgetministern i det läget har gjort ett försök att komma överens med någon eller några grupper för att få fram en lösning på finansieringsfrågan redan i vår. Jag har redan tidigare i debatten i dag använt starka uttryck och sagt att detta liknar bondfångeri. Folkpartiet går ut till väljarna och säger: Vi vill sänka marginalskatterna si och så mycket, men de andra säger nej. Folkpartiet säger samtidigt att marginalskattesänkningen skall totalfinansieras men att väljarna först efter valet skall få veta hur det skall gå till. Budgetministern har egentligen inte en aning om hur det skall gå till att få in de pengar som behövs, eftersom han inte har någon majoritet. Jag förstår alltså inte varför man inte kunnat lösa denna fråga en gång för alla. Budgetministern säger vidare att folkpartiet inte har talat med socialdemokraterna i skatteutskottet. Det hade kanske inte varit så dumt att göra det, eftersom det är i skatteutskottet den här frågan har behandlats. Men det värsta är att han förmodligen inte har talat med någon annan heller. Enligt de uppgifter jag har fått har visserligen andra grupper fått besked om vad budgetministern har tänkt att göra, men någon förhandling har jag inte hört talas om. När det sedan gäller frågan om vem som är bäst i fråga om marginalskattesänkningar är det väl ovedersägligt att upp till inkomster på 70 000 kr. ger socialdemokraternas förslag, om man tar hänsyn till alla faktorer, större skattesänkningar än vad folkpartiet föreslagit. I de skikt som ligger några tiotusentals kronor däröver är vi ungefär lika. När man kommer upp i inkomster på över 114 000 kr. slår folkpartiet oss med breda marginaler. Men när det gäller de riktigt små inkomsttagarna —de som tjänar 40 000 å 50 000 kr. — slår vi folkpartiet med mycket stora marginaler.

Herr talman! Låt mig ge Erik Wärnberg rätt på en punkt: det finns en del skiljelinjer mellan de olika skatteförslagen. Erik Wärnberg har ett par gånger nämnt att det alternativ som socialdemokraterna redovisat är bättre upp till 70 000 kr. inkomst. Den som nu har 70 000 kr. i inkomst har enligt nuvarande regler med genomsnittlig kommunalskatt att betala drygt 27 000 kr. i skatt. Skillnaden mellan de två förslagen ligger på 24 kr. Just vid denna nivå, som Erik Wärnberg har nämnt så många gånger, är socialdemokraterna alltså beredda att ge en skattesänkning som är 24 kr. större, av en total skatt enligt nuvarande regler på drygt 27 000 kr. Jag förnekar inte att varenda krona är betydelsefull, men vi skall kanske inte föra så stora debatter om graden av rättvisa och orättvisa när det gäller dessa båda alternativ. Jag är medveten om att skatter är ett krångligt ämne, men låt mig ändå säga att svagheten med socialdemokratins alternativ ligger på ett par andra punkter. Den ligger i att man bevarar nuvarande marginalskatter i bredare skikt och vill göra lägre marginalskattesänkningar i de skikt där vi är överens om att sänka marginalskatten. Man uppnår sitt krontalsmässigt räknat hyggliga resultat genom en del andra förändringar, så utformade att de underlättar för eller t.o.m. stimulerar kommunerna att under åren framöver höja sina skatter. Därmed bygger man in ett mycket allvarligt problem i vår samlade skattepolitik. Det skulle vidare vara bekymmersamt, om Erik Wärnberg skulle ha rätt i sin bedömning att det inte finns några större utsikter att nå en överenskommelse om en skattereform i höst. Det allvarliga är kanske inte att jag är oroad utan att det är 5-6 miljoner skattebetalare i det här landet som bör känna en oro. Om de politiska partierna inte ens i höst skulle ha en större vilja till ordentliga inkomstskattereformer, är det djupt bekymmersamt och oroande. Jag kommer dock att göra fortsatta försök för att få till stånd en så bred enighet som möjligt om en ordentlig skattereform i höst. Jag har haft rätt många samtal och kontakter i denna fråga, och jag vet också att folkpartiets representanter i skatteutskottet har fört rätt många resonemang med andra ledamöter i detta utskott om de här spörsmålen. Jag har nu noterat att Stig Josefson och andra talare har försäkrat att man är starkt intresserad av att fortsätta med sådana samtal. T. o. m. Erik Wärnberg har nu sagt att han trots allt är intresserad av att resonera om finansieringen, och jag kan försäkra att vi gärna skall ta upp de resonemangen. Jag vill göra det med den utgångspunkten att vi skall nå fram till ett skattebeslut. Jag tror att de 5-6 miljoner skattebetalarna här i landet har rätt att kräva av oss att vi i höst skall besluta om ett nytt skattesystem till 1980. Bo Lundgren! Det kommer att bli alldeles nödvändigt att vi med en betydande fasthet inriktar oss på att spara, om vi skall få ordning i samhällsekonomin under de kommande åren. Vi kan måhända ha olika meningar om på vilka punkter vi kan spara, i vilken omfattning det är möjligt osv., men vi är ense om den principiella inriktningen att det är nödvändigt att spara för att få en balanserad samhällsekonomi. Jag vill också nämna att det budgetförslag som vi nu arbetar med i mycket — trots de höga siffrorna — är präglat av det greppet. Den statliga konsumtionen, som ju är det område som statsbudgeten i första hand avser, har också en avsevärt lägre tillväxt än andra sektorer av samhällsekonomin. Detta gäller i jämförelse med både den kommunala och den privata konsumtionen. Det är inte alls lika tekniskt besvärligt att fatta beslut på finansieringssidan i höst som att fatta beslut på inkomstskattesidan. Detta är naturligtvis Erik Wärnberg som mångårig ordförande i skatteutskottet mycket väl medveten om. Erik Wärnberg är ju själv en av våra mest kunniga skattepolitiker och känner därför till att förändringar av inkomstskatterna i det mycket omfattande lagkomplex det handlar om innebär ett stort arbete för myndigheter, för företag och för löneutbetalare när det gäller att få systemet att fungera kring årsskiftet. I fråga om finansieringen — där jag ju i första hand inte har förordat moms utan en höjning av t.ex. folkpensionsavgiften — är ett lagbeslut mycket lättare att tekniskt hantera. Men om vi skulle känna att det var så besvärligt, så är det min uppfattning att vi hade kunnat fatta båda besluten nu — om det hade gått att få majoritet för det. Tommy Franzén drog slutsatsen att jag inte hade något att invända mot vad han sade. Jo, jag är oense med honom på varenda punkt. Tommy Franzén utgick från en så fri beskrivning av skattedebatt och skatteförslag att jag inte känner igen något av det när jag bedömer den verklighet som skatteförslaget ändå utgör.